Fru talman! Finansministern citerade, som man kunde vänta, med välbehag The Economist. Den enda orsaken var väl inte den urringade blondin med vilken man har valt att symbolisera den tredje vägens politik. Om allt som står i den här artikeln skulle vara riktigt, så borde det också gälla följande påstående, som jag hämtar därifrån: Socialdemokraternas ekonomiska strategi kan beskrivas som mer Thatchersk än fru Thatchers politik. Nej, om framställningen i The Economist och i andra utländska tidskrifter är det nog riktigt att säga som en svensk ekonom om utländska iakttagare av vårt högskatteland: De reagerar som en tandläkare som ser en gammal patient för första gången på 20 år och blir glatt överraskad över att det finns några tänder kvar. Patienten däremot vet att han har tandvärk — det är därför han har kommit. Kjell-Olof Feldt slog an samma tongångar som Arne Gadd: Allt går så mycket bättre nu än på borgerliga regeringars tid. Ja, jag har redan nämnt de sämre yttre förutsättningar som då rådde — oljeprischockerna. Och jag påminner om min fråga till finansministern, hur han tänker bemöta den alldeles egna elchock som regeringen tydligen är beredd att åsamka svensk ekonomi. Men det var också — och det kanske är grundläggande — skillnad på opposition. För egentligen är positionerna desamma när det gäller den borgerliga sidan och den socialdemokratiska sidan. På den tiden drev socialdemokraterna på för att höja offentliga utgifter och för att höja skatterna. När socialdemokraterna nu är i regeringsställning och har lagt om sin kurs är det ändå vi som i oppositionsställning kräver ännu lägre offentliga utgifter och lägre skatter. Finansministern citerade — det är roligt att se att finansministern hinner läsa tidningar — dagens nummer av Svenska Dagbladet. Jag instämmer i långa stycken i den analys som där görs. Det är viktigt att klargöra målen för den ekonomiska politiken. Och i det sammanhanget är det angeläget att sänka det rekordhöga skattetryck som vi har här i Sverige, därför att det skulle dämpa det som nu är de grundläggande problemen: för snabb lönestegring, för snabb inflation, för hög räntenivå. Det skulle vidare stimulera företagande och arbete, och det skulle hålla uppe konkurrenskraften i Sverige. Jag noterar med tillfredsställelse att man även från andra borgerliga partier än moderata samlingspartiet under de senaste dagarna har kommit med instämmanden, medgivanden, att det går att sänka skattetrycket och att man bör göra detta. Det gäller Nils G. Åsling här i dag, och för några dagar sedan framförde hans nye partiledare Olof Johansson sådana synpunkter. Det gäller också Anne Wibble. Som jag ser det finns det inget skäl att vänta. Kollektivt sparande är den väg som socialdemokraterna vill gå. Vi föreslår att sparandet skall ligga hos hushållen och hos företagen samt att man skall stimulera sparandet och undvika nya offentliga utgifter.

Fru talman! Finansministern pratade som vanligt ganska mycket om det förflutna, och jag vill självfallet inte förmena honom glädjen att referera beröm i The Economist och på annat håll, även om ryktet förtäljer att The Economist hade fått underlaget för sin artikel främst från finansdepartementet. Det är ändå så att vad som framkommer vid en jämförelse med den engelska ekonomin inte bara är sådant som vi borde berömma oss av, när utfallet för vår del blir bra. Den engelska ekonomin har väsentliga brister, som vi i Sverige över huvud taget inte skulle överväga att ha, bl.a. en arbetslöshet på tvåsiffriga tal. Det är därför inte alltid så mycket värt att få beröm av ekonomer som diskuterar i sådana termer. Jag tycker det är bra att finansministern verkligen har gjort sig mödan att gå igenom den borgerliga reservationen nr 1. Jag förstår att han har blivit litet besviken när han har läst majoritetens utskottstext samt sökt efter något bättre och därför gått till den icke-socialistiska reservationen. Uppriktigt sagt hoppas jag att han också något tar fasta på innehållet i reservationen. Finansministern kom senare i sitt anförande in på problemen inför framtiden — prisoch lönestegringstakten samt kapacitetsbrist som hämmar tillväxten. Det är alldeles uppenbart att det krävs att man gör någonting för att få ner prisoch löneökningstakten och för att få upp kapaciteten inom den svenska industrin och hela ekonomin — dvs. det krävs att man får ner lönestegringarna och att man får upp investeringarna. Jag vill då upprepa den fråga som jag ställde till finansutskottets ordförande. Han besvarade den inte, men jag hoppas att finansministern har möjlighet att ändå tänka ut något svar på frågan: Vad är det för fel på en politik som vill få ner inflation och lönestegringstakt genom att man låter bli att höja arbetsgivaravgifter och genom att man sänker marginalskatterna? Vidare vill jag upprepa även en annan fråga: Vad är det för fel på den politik som innebär att räntan pressas ner till en nivå där företagen anser sig ha råd att göra de kapacitetsökande investeringar som Sverige väl behöver? Jag skulle uppskatta om finansministern hade möjlighet att ändå något kommentera de här frågorna.

Fru talman! Jag missunnar inte finansministern bifallsropen från The Economist, Business Week, Brookings och Svenska Dagbladet. Tvärtom gratulerar jag finansministern. Men jag ställer frågan: Hur är det när det gäller Grängesberg, Pilgrimstad och de människor på olika orter som i hög grad får bära bördan av den här politiken? Men det är klart: För en gammal socialist är det naturligtvis skönt att få bifallsropen från höger! Jag tycker att finansministern faktiskt var i överkant demagogisk — och det säger inte litet — när han sade att vi från centern är fientliga mot ATP. Vad är det för nonsens? Jag skulle med samma rätt kunna säga att regeringen är fientlig mot de pensionärer som i huvudsak lever på folkpension. Vi har gjort en omfördelning av resurserna från högre pensioner till lägre därför att vi anser att det är fördelningspolitiskt riktigt. Sluta med den typen av enkel demagogi här i kammaren. Spara det för Folkets hus, kära finansminister. Sedan var det ett intressant yttrande som finansministern gjorde beträffande vår syn på tillväxten. Jag tackar för att jag blir refererad även från fjolårets debatt. Jag sade då och säger nu att vi naturligtvis vill ha en tillväxt — men inte till varje pris. Det är det väsentliga i sammanhanget: Man måste kunna värdera miljö och ekologisk balans när man tar ställning till vilken tillväxt man vill ha och hur den skall främjas. Finansministern gjorde faktiskt ett mycket intressant yttrande — jag vet inte om han själv uppmärksammade hur intressant det var — när han satte högre tillväxt i motsatsställning mot en avveckling av kärnkraften. Skall jag fatta det så att det är den debatten som socialdemokratin för internt och att det är därför som det är så svårt att hitta någon entydig linje i regeringens energipolitik? Kanske finansministern företräder den linjen att en avveckling av kärnkraften äventyrar tillväxten? Vi måste få ett klart besked om det i dag. Mycket av vårt resonemang om energi, miljö och tillväxt bygger på klara ställningstaganden i detta avseende. Jag tycker att finansministern måste ge ett svar på frågan om vi skall tolka honom så att kärnkraftsavvecklingen står i direkt motsatsställning till önskemålet om en fortsatt tillväxt i vår ekonomi. Ett klart besked i dag vore välgörande.

Fru talman! Finansministern inledde med att säga: Visst sker reformer. Kom inte och säg att det har varit reformstopp. — Nej, det har det inte varit. Och många av de reformer som nu föreslås är sådana som vi har kämpat för. Men just vid en viss punkt är det precis stopp, och varje förslag därutöver avstyrks med motiveringen om underskotten. Sedan säger finansministern att vi i vpk är ansvarslösa därför att vi låter framtidens generationer betala. Det är ett mycket märkligt argument. Skillnaden mellan regeringens och vpk:s budgetsaldo är inte särskilt stor, och jag tror att finansministern håller med mig i bedömningen att vissa insatser som vid ett givet tillfälle skenbart ger kostnadsökningar får positiva ekonomiskpolitiska effekter i framtiden. Annars vore det mycket märkligt. Det är inte framtiden som skall bära problemen i dagens ekonomi. Det är i stället en mängd arbetslösa människor — bl.a. ungdomar, som jag tidigare nämnt, som går på halvtidsjobb med låga löner och inte kan starta sina vuxna liv med en rimlig försörjning utan tvingas leva i ett slags andra klassens tillvaro — som får bära följderna av de ekonomiska problemen i dag. Det är dagens människor som lider av de problemen. Det är faktiskt, enligt våra förslag, dagens — men gärna också morgondagens — kapitalister, aktiespekulanter och förmögenhetsägare som skall vara med och betala! Min avgörande kritik mot socialdemokratin avsåg ändå inte i första hand budgetfrågorna utan att man lämnar framtidsfrågorna därhän, inte angriper vissa problem som utlandsinvesteringar, maktfrågor, internationellt beroende och regional politik. Nils G. Åsling har framfört likartad kritik. Och då passar finansministern på att säga: Det är bara vpk och centern som har dessa åsikter. Han gjorde ytterligare någon jämförelse som skulle visa att vi intar samma positioner. Jag vill säga till finansministern att jag instämmer i hans kritik av centern. Jag tror nämligen inte att man kan göra sådana cirkusnummer — att både orera över marknadsekonomins effekter och samtidigt försvara den. Här inställer sig faktiskt ytterligare ett par intressanta frågor: Hur ser finansministern på den regionala utarmningen, på utlandsinvesteringarna, på de stora problem som marknadsekonomin skapar och som Nils G. Åsling mycket riktigt kritiserar? Vad vill finansministern göra åt dessa problem? Har han något mer att komma med än vad centern har? Jag tvivlar på det.

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar tycker att skillnaden i budgetsaldo inte är så stor mellan regeringsförslaget och vänsterpartiet kommunisternas alternativ. Om jag minns rätt är skillnaden sju miljarder kronor, och det är faktiskt ganska mycket pengar. Men problemet med kommunisternas ekonomiska politik ligger ändå inte där. Vpk vill avskaffa kapitalismen, såvitt jag förstår. Men det sätt som ni vill göra det på är utomordentligt oklokt. Ni vill helt enkelt beskatta bort kapitalismen. Ni vill lägga så hög skatt på företagen att de helt enkelt upphör att finnas kvar. Jag håller med om att det är ett sätt att avskaffa kapitalismen — men ni avskaffar samtidigt en förfärlig massa jobb, och de inkomster som ni har räknat med i era motioner får ni aldrig in! Den typ av lättfärdig finanspolitik som ni anvisar har ingen förankring i verkligheten. Om kommunisterna i Sverige skall bli trovärdiga, med den uppläggning ni har, får ni gå tillbaka till de förhållanden som rådde under den tid när det verkligen fanns ordentliga kommunister i Sverige som trodde på statsägande och centralplanering och visste att Gud bor i Moskva. Då var det ordning på kommunisterna. Nu blir det mer och mer fråga om en populistisk uppläggning av politiken. Lars Tobisson sade någonting som jag visserligen har hört förut men som jag trodde att han skulle skämmas för att säga igen, nämligen: Visst gick det dåligt för de borgerliga regeringarna, men det var den socialdemokratiska oppositionens fel, därför att vi var så elaka! Låt mig påminna Lars Tobisson och andra om att ni hela tiden hade majoritet i riksdagen. De tre borgerliga partierna hade absolut majoritet i riksdagen. Ni behövde inte bry er om ifall vi var elaka eller snälla. Ni hade alla möjligheter att genomföra er politik. Om Lars Tobisson menar att en borgerlig regering, hur stor majoritet den än har, inte tål någon opposition, skall ni akta er för att bilda regering över huvud taget. Det är höjden av impotens, om man inte kan ha en opposition som har en annan uppfattning än man själv har, eftersom man då blir handlingsförlamad och oförmögen att regera. Skillnaden i dag är att den regering som jag företräder inte har någon egen majoritet i riksdagen. Därför kan oppositionen blockera finanspolitiken. Och det är det ni sysslar med i dag. Jag har inte fått något svar på frågan varför ni gör det. Är det även ur era egna synpunkter bättre att landets ekonomi försvagas genom att riksdagsmajoriteten väljer en felaktig finanspolitik än att vi möjligen gemensamt kan ställa en del saker till rätta — för den händelse ni skulle vinna valet 1988? Låt mig försäkra er: Ni behöver bästa möjliga förutsättningar vad gäller ekonomin för att över huvud taget ha en chans — om ni skulle vinna valet. Ställ alltså inte till det värre än nödvändigt! Jag måste nog ta bladet från munnen och säga till Nils Åsling att han nu är en riktig populist, när han gratulerar mig för att regeringen får beröm från höger. Vad vet Nils Åsling om ekonomerna på Brookings? Vet han om de befinner sig till höger, till vänster eller i mitten? De kanske t.o.m. är centerpartister — det kan finnas sådana i Washington också. Det är alltså ekonomer som har gjort dessa bedömningar. Och vilken politisk färg journalisterna hos The Economist och Business Week har vet ingen, utan de skriver vad de tycker sig ha upplevt när de var i Sverige. När Åsling skall komma med kritik från vänster, undrar han vad jag säger om invånarna i Grängesberg, som bär bördan av regeringens ekonomiska politik. Eftersom det här gäller 800 gruvarbetare i Grängesberg är jag nu mycket allvarlig: Menar Nils Åsling att det är regeringens ekonomiska politik som är orsaken till att priset på järnmalm sjunker och att dollarkursen går ned? Är vi skyldiga till det också, Nils Åsling? I så fall skulle vi ha ett inflytande över världsekonomin som vore oerhört intressant, fru talman. Då kunde vi göra helt andra saker, t.ex. höja malmpriserna, om de är orsaken till svårigheterna i gruvan. Om centerpartiet tänker fara omkring i Bergslagen och påstå att svårigheterna för gruvan i Grängesberg är orsakade av regeringens ekonomiska politik blir jag nästan upprörd, därför att då är gränsen för anständigt umgänge mellan partierna på väg att överskridas. Det är ett gemensamt problem som är djupt allvarligt att järnmalmsmarknaden har försvagats kraftigt, och vi skall göra allt för att klara upp situationen i Grängesberg. Med denna typ av beskyllningar lurar centerpartiet människor att tro att problemen har helt andra orsaker än de verkligen har. Anne Wibble säger att det inte är någon bedrift att vara bättre än den engelska högerregeringen, att ha en ekonomisk utredning som är bättre än Englands. Det är ett intressant uttalande, fru talman. I England har man nämligen just det som folkpartiet eftersträvar, nämligen mycket lägre marginalskatter än i Sverige. Anne Wibble säger att den engelska ekonomin har stora brister som vi inte vill ha. Nej, men där har man låga marginalskatter och svaga fackföreningar, och där har valutaregleringen avskaffats. Varför går det då inte bättre för England? Varför är 3,5 miljoner människor arbetslösa? "Varför är inflationen högre där än i Sverige? Engelsmännen har ju gjort allt det som ni i folkpartiet tänker göra om ni kommer till makten, dvs. sänka marginalskatterna, försvaga facket och avskaffa valutaregleringen. Då skall ju allt gå så bra — varför gör det inte det i England. Anne Wibble frågar mig om det är fel att pressa ned räntan. Nej, det är det naturligtvis inte, men då måste riksdagsmajoriteten vara beredd att föra en finanspolitik som möjliggör lägre räntor. Jag måste upprepa min fråga: Varför blockerar ni regeringens allvarligt menade försök att sanera statsfinanserna på det sätt som ni för närvarande gör i utskottet? Slutligen vill jag, fru talman, vända mig till Lars Tobisson. Han kan för anständighetens skull inte göra annat än hålla med Svenska Dagbladet. Han instämmer med Svenska Dagbladet i att det är farligt att inte ha några mål för den ekonomiska politiken eller för politiken över huvud taget. Jag har försökt lyssna i denna debatt för att höra vilka gemensamma mål borgerligheten har. Enligt Lars Tobisson är sänkt skattetryck målet för borgerlig politik. Om det är det enda målet, kan jag konstatera att det inte kommer att rädda Sverige. Jag måste dessutom tillägga att en borgerlig regering då inte har något gemensamt mål att sträva efter, eftersom de två andra partierna har helt andra uppfattningar än moderaterna om vad som går att göra, i alla fall under en mandatperiod.

Fru talman! I sitt anförande beklagar sig finansministern över att jag använder ordet smygdevalvering. Det verkar som om han är rädd för sanningen. Vad annat är det nuvarande förhållandet, att när dollarn faller också kronan försvagas i förhållande till ett genomsnitt av våra utrikeshandelspartners valutor? När finansministern kommer in på de utländska frågorna spelar han på rädslan för det ffträmmande. När vi moderater förordar en anslutning till det europeiska valutasamarbetet är det bara för att uppfylla en utfästelse som ekonomiminister Bohman gav om att återvända till denna tanke när det fanns förutsättningar. Finansministern talar om ett lydrike till D=marken. Vad som i själva verket skulle bli följden är att vi skulle kunna motverka tendensen till alltför snabb kostnadsstegring i Sverige och bevara vår konkurrenskraft — det som är det dominerande problemet för svensk ekonomi just nu. Kjell-Olof Feldt säger sedan att moderaterna vill börja låna utomlands igen. Det är konstigt. Vi var pådrivande för att bryta statsupplåningen i utländsk valuta, men när vi säger att vi kan låta utländska placerare köpa kronobligationer är det ingen skillnad mot den nuvarande ordningen, som socialdemokraterna står bakom, som innebär att svenska företag genom ett högt ränteläge i Sverige pressas att låna utomlands för att sedan ta dessa pengar och köpa kronobligationer för. Skillnaden mot tidigare är alltså att valutarisken placeras hos långivare. Skillnaden mot den politik som socialdemokraterna för är att vi skapar förutsättningar för att avsevärt sänka räntenivån i Sverige. Kjell-Olof Feldt sade: Skrinlägg förhoppningarna om sänkta räntor! Med regeringens syn på EMS och dess motstånd mot att avskaffa valutaregleringen är det nog riktigt att sådana förhoppningar får skrinläggas. Kjell-Olof Feldt säger i stället att det är oppositionen som blockerar statsfinansiell åtstramning i riksdagen. Det må vara att de borgerliga regeringarna var dåliga på att utnyttja sin majoritet, men den nuvarande regeringen glömmer, såsom den nu uppträder, att den inte har någon majoritet. Vi har sedan gammalt från moderat håll ett program för en successiv avveckling av livsmedelssubventionerna. Det ger samma resultat för nästa budgetår som regeringens, och regeringen hade då kunnat anpassa sig till det förslaget. När det gäller kommunalskatteutjämningen är socialdemokraterna det enda parti som vill dra ner på den. Vi moderater har som princip att i stället dra ner på de specialdestinerade statsbidragen, och det vill också de andra borgerliga partierna göra. Vi kan föra ett resonemang om detta — kom oss till mötes, men säg inte att allt måste genomföras på regeringens villkor, för det har ni som minoritetsregering inga förutsättningar för!

Fru talman! Oppositionen blockerar finanspolitiken, sade finansministern. Jag måste då säga att en opposition värd namnet — och vi har statsministerns ord på att vi är ganska bra på att opponera — skall granska regeringens förslag i fråga om både höjda och minskade utgifter. Folkpartiet säger nej till en del dåliga förslag och accepterar en del bra förslag. Det är självfallet varje politiskt partis rätt och skyldighet att göra så. En minoritetsregering bör i allra högsta grad beakta att den måste skaffa sig majoritet för sina förslag. Folkpartiet har t.ex. sagt nej till besparingarna på skolområdet; de är dåliga och bör därför avvisas. Jag hoppas att riksdagen kommer att göra det. Folkpartiet har accepterat en del andra förslag, t.ex. den numera välkända BB-avgiften, därför att det är en riktig princip. I fråga om mjölksubventionerna har folkpartiet i flera år sagt att de infördes för att vara ett stöd till barnfamiljerna. När de avskaffas skall pengarna i sin helhet gå till barnfamiljerna. I motsats till regeringen menar vi vad vi säger när vi säger ”i sin helhet”. Pengarna kan ges tillbaka i form av ett skattefritt vårdnadsbidrag. Jag vill också påminna finansministern om att oppositionspartierna, och inte minst folkpartiet, har lagt fram förslag som tillsammans ger en minoritetsregering en oändligt rik flora av besparingsförslag att välja bland. Jag kan försäkra att om ni väljer några av dem vi har lagt fram från folkpartiets sida kommer vi inte att ändra uppfattning bara för att ni skulle råka tycka att några av dem är bra. Får jag beträffande jämförelsen med England säga att jag tror att ett av skälen till att det inte går så bra i England är att man där inte hade en borgerlig regering 1976-1982, såsom vi hade. De borgerliga regeringarna åstadkom flera viktiga och för Sveriges vidkommande bra saker. Jag delar inte uppfattningen att allt var elände som skedde då, utan åtminstone två viktiga och positiva saker tror jag att finansministern nu har stor glädje av. För det första är det den strukturomvandling som gav oss en modern och högeffektiv svensk industri, beredd att möta efterfrågan från utlandet. För det andra satsade vi mycket resurser och intresse på att rädda sysselsättningen, att hålla arbetslösheten nere. Inget av detta tycker jag är dåligt. Jag är tvärtom mycket stolt över att vi gjorde detta. Jag fick alltså inget svar på frågan vad som är felet med folkpartiets förslag för att dämpa prisstegringen och öka tillväxten. Jag inser att finansministern inte kommer att svara nu heller, men han kanske kan tänka ut något svar till den debatt vi skall ha på måndag i nästa vecka, så kan vi ta upp frågan då igen.

Fru talman! När jag använder Grängesberg, Pilgrimstad eller andra katastroforter som symbol är det för att beteckna de avfolkningsbygder vi har i Norrlands inland, Bergslagen och vissa delar av Sydostsverige. Där märks konsekvenserna väldigt tydligt av den koncentrationspolitik som har följt i den tredje vägens spår. Där frågar sig människor naturligtvis om priset för den tillväxt man har lyckats åstadkomma med denna politik är rimligt. Är de sociala konsekvenserna av utslagningsprocessen av människor och företag, av den forcerade flyttlasströmmen ett rimligt pris? Det tycker jag att finansministern skulle vara angelägen att ge svar på. Jag menar att skillnaden mellan den socialdemokratiska regeringen och den borgerliga var att under den borgerliga regeringens tid, trots att den hade den värsta industrikrisen under efterkrigstiden att administrera, gick flyttlassen i andra riktningen. Man tog tag i problemen. Den socialdemokratiska regeringen har inte gjort annat än talat om att man har brutit upp från det förgångna, man har stängt akutmottagningen osv. Man har alltså suddat ut känslan hos människor i de här bygderna av att regeringen tar ett solidariskt ansvar. Jag tillhör själv en valkrets som i hög grad är drabbad av de här konsekvenserna. Jag får ständigt vittnesbörd om den bristande tilltro till regeringens politik som finns ute bland människorna. Det här är alltså en allvarlig fråga, och vad vi säger är inget utslag av ett försök att exploatera människors oro. Det gäller vardagen i stora delar av de avfolkningsbygder vi har. Herr finansministern bör ta det allvarligt. Det är alltså en konsekvens av politiken som man inte kan bortse från. Får jag summera med att säga att centerns budgetalternativ innebär att vi fördelningspolitiskt har ägnat stort intresse åt att förstärka studiemedlen, vi upprepar vårt gamla förslag till vårdnadsersättning, vi vidtar åtgärder för de sämst ställda pensionärerna, vi vill inte nedrusta skolan, och vi vill behålla mjölksubventionerna. För detta har vi sparat på bostadssubventioner, ersättningen till kommunerna, på energisektorn och på flyttningsbidragen. Vi har den vägen presterat ett bättre budgetsaldo än regeringen. Skillnaden är 1,3 miljarder. Detta har fastslagits i finansutskottets analys. För detta begär vi respekt och en saklig diskussion, herr finansminister.

Fru talman! Finansministern antar att vänsterpartiet kommunisterna vill avskaffa kapitalismen. Rätt gissat. Men läst motionen om vilka steg vi vill ta för att inleda en sådan utveckling och en nödvändig samhällsförändring har förmodligen inte finansministern gjort. Vi vill förändra samhället, vi vill avskaffa kapitalismen. Då kommer finansministern med den här slängen om att det var annat förr när de riktiga kommunisterna fanns i Moskva. Jag hade väntat mig den slängen i nästa vända, när jag inte längre hade någon replikrätt. Men det var bra att den kom redan nu. Det finns riktiga, oriktiga och olika sorters kommunister världen över, finansministern. Uppenbarligen finns det också olika socialdemokrater. Om det fanns några riktiga socialdemokrater kvar i den här kammaren skulle de i allt väsentligt ha stått för den ekonomiska politik som vi står för, grundad på arbetarrörelsens rättvisevärderingar. Vpk vill skatta bort företagen, sägs det. Om man menar omsättningsskatten på aktier, har det inträffat att varje gång vi har infört och höjt den — det har skett i två steg — har också omsättningen på börsen ökat. En sådan skattehöjning hindrar ingen från att sukta efter de oerhörda vinster som finns att hämta där. Det bevisar verkligheten. Vilka medel har finansministern, om han till äventyrs vill förändra samhället i socialistisk riktning? Jag betvivlar det, men om han har en sådan önskan vore det kul om han meddelade vilka medel han har. Apropå detta att skatta bort företagen skulle jag vilja fråga: Hur många företag lämnade Sverige under förra året, om man räknar om det i sysselsättning, utan kommunistisk skattepolitik men med socialdemokratisk förvaltning av kapitalismen? Rune Molin säger i en tidningsartikel för någon vecka sedan: Lita inte på företagen! Han säger att de utlandsinvesteringar som ökade med 80 4 förra året, trots en tidigare hög ökningstakt, motsvarade det totala börsvärdet på hela Volvo och hela Saab tillsammans. Är inte det en rejäl utarmning av svenskt näringsliv och svensk produktion, om det omsätts i hur många jobb det skulle ge här i landet? Rune Molin säger att man varit överens om den tredje vägen och hållit igen lönerna för att industriproduktion skulle utvecklas i vårt land. Men nu blir det inte så, säger han. Vad skall man då göra? Jag kan se att ersättningsjobben för det företag som ASEA och Nils Åsling lade ned 1980, Spännarhyttan, som gäller Bergslagen i allra högsta grad, efterlyser Anna-Greta Leijon 1987 — sju år senare. Har ni inte mer att sätta emot storfinansen, Kjell-Olof Feldt?
Fru talman! Anne Wibble säger att man inte alls vill blockera vägarna fram till en ansvarsfull finanspolitik, man har många bra förslag som det bara är för regeringen att nappa på. Det är möjligt att det finns sådana förslag. Jag har inte förnekat att folkpartiet har lagt fram ett budgetalternativ som jag tycker mer än de övriga borgerliga partiernas har präglats av en insikt om vad läget kräver. Men det problem jag försökte peka på var att det faktiskt finns en stor majoritet i riksdagen för att göra någonting åt både mjölksubventionerna och den kommunala skatteutjämningen. Men inget av de fem partierna kan tydligen ta det steg som behövs för att vi skall kunna hitta en lösning på hur detta skall genomföras. Det kallar jag en äkta blockering. Men låt mig i detta sista inlägg i den här debatten uttrycka den förhoppningen att man på ömse håll är beredd att lyfta på betongklumparna som ligger i vägen för en sanering av statsfinanserna och en ansvarsfull finanspolitik, åtminstone på de här områdena. Anne Wibble gled ur greppet när det gäller Storbritannien. Det hade ändå varit intressant att höra hur hon ville förklara varför det inte har gått bättre i ett land med så kraftigt sänkta marginalskatter, inga regleringar och så svaga fackföreningar. Nu fick vi en förklaring av det mera besynnerliga slaget, nämligen att skälet till att det inte hade gått så bra är att de inte hade en borgerlig regering åren 1976-1982, dvs. tydligen en svensk borgerlig regering — ett något imperialistiskt betraktelsesätt, om jag så får uttrycka det. Sanningen om England är att man har haft borgerlig regering där sedan 1979. I snart 10 år har Margaret Thatcher regerat. Jag kan inte förstå annat än att om de borgerliga i England varit lika duktiga som de svenska borgerliga partierna borde de ha kunnat reda upp situationen. De har ju gjort precis det som ni säger att ni vill göra om ni får makten. Lars Tobisson säger att jag skrämmer för det ffrämmande när jag tar upp moderaternas idéer om att anknyta den svenska kronan till det europeiska monetära systemet. Nej, icke alls! Jag har inte försökt skrämma för det europeiska monetära systemet för ett enda ögonblick. Vad jag vill framhålla är att det för Sverige kan vara livsfarligt om det visar sig att tre partier med ambition att bilda regering har helt olika linjer beträffande fundamentet för valutapolitiken. Lars Tobisson måste inse vilket osäkert läge det kan skapa på valutamarknaden och i näringslivet om ni tänker köra på så helt olika linjer inför nästa års val. Sedan är det möjligt att man inom näringslivet är klok nog att inte tro på någon borgerlig regering, men enbart denna grundläggande osäkerhet ser jag som ett orosmoment, och det vore önskvärt om det kunde avlägsnas. Jag vill svara Nils Åsling om detta med kärnkraft och tillväxt. Det är alldeles riktigt när Nils Åsling betonar behovet av att göra en avvägning mellan miljö och tillväxt. Han säger att centern vill ha tillväxt men inte till varje pris. Det är något som vi kan ena oss om. Men när centern påstår att det går att göra en snabbavveckling av kärnkraften och öka tillväxten i Sverige, då tror jag att man inte längre är kvar i realiteten. Vår linje är att avveckla kärnkraften men att göra det med förnuft så att vi bibehåller möjligheterna till tillväxt och sysselsättning. Om vi skulle göra så som ni påstår vara möjligt, dvs. börja avveckla kärnkraften redan i år, skulle det uppstå allvarliga problem. Det är orimligt att bara säga att man vill ha både ökad tillväxt och snabbavveckling av kärnkraften. Jag är inte så imponerad, Nils Åsling, av centerns sätt att klara budgetsaldot. Att sälja ut statliga tillgångar är naturligtvis en bekväm väg, men det betyder ju bara en engångslösning av problemet. Att sälja ut statliga skogar, vattenkraft och företag ger oss inkomster i dag. Vad ni föreslår är att byta ut dessa tillgångar mot minskade statliga lån, men på sikt händer ingenting med budgetsaldot. Det erkänns faktiskt också i klarare ögonblick att borgerliga förslag till utförsäljning av statliga tillgångar inte innebär någon långsiktig sanering av statsfinanserna. I polemiken med Nils Åsling vill jag till slut säga att det är bra att vi är överens om att inte exploatera människors oro. Jag är bara rädd för att det sker just med den typ av argument som Nils Åsling anförde när det gäller Grängesberg. På en punkt är det nödvändigt att vi gör klart för oss vad vi talar om. Det är inte den ekonomiska tillväxtens sociala konsekvenser som bekymrar mig utan det är marknadsekonomins sociala konsekvenser. Ekonomisk tillväxt har alltid, när vi har kunnat förvalta tillväxtens resultat på ett riktigt sätt, varit bra för människorna. Men marknadsekonomins sätt att klara tillväxten och fördela tillgångar och sysselsättning har skapat stora problem. Det är därför vi ingriper i samhällsekonomin och gör sådant som Nils Åsling i andra sammanhang går emot, när han är på det nyliberala humöret och anser att staten blandar sig i. Det är alltså marknadsekonomins sätt att fördela tillväxten och sysselsättningen som det gäller att påverka och motverka. Här behövs en regionalpolitik av det slag som jag är alldeles övertygad om bara kan förverkligas med en socialdemokratisk regering — gärna med centerpartiets stöd. Men Nils Åsling kan inte för ett ögonblick på allvar inbilla sig att han tillsammans med Lars Tobisson och Anne Wibble skall kunna förverkliga en regionalpolitik av det slag som centerpartiet i sina ljusare stunder står för. Fru talman! Denna debatt har visat att oppositionen efter många omgångar av tröskande när det gäller statistiken och bedömningen av Sveriges ekonomi har gett upp försöken att beskriva Sveriges ekonomiska läge som krisartat, starkt försämrat och på väg åt fel håll. Debatten har också visat att den svenska modellen tydligen står ganska stark. Jag hörde mycket litet av systemskiftestal från Lars Tobisson och Anne Wibble, möjligen litet mer från Nils Åsling, som har sitt alldeles egna system som han vill sätta i verket. Det vore värdefullt om partierna i Sveriges riksdag accepterade att den svenska modellen börjat tillvinna sig respekt och kanske också nyfikenhet i vår omvärld. Det kan ha stor betydelse för de 22 miljoner människor i Västeuropa som för närvarande är arbetslösa. Det skulle ha stor betydelse om man insåg att det kan finnas andra vägar än vad nyliberalismen, monetarismen och konservatismen har anvisat under de senaste tio åren. Det skulle kunna få en oerhörd betydelse om vi möjligen i någon blygsam mån kunde påverka den ekonomiska politiken i länder där de konservativa och högern styr i dag. Det är tyvärr så att debatten med allra största eftertryck har visat att den borgerliga oppositionen inte har något samlat alternativ till regeringens politik. De borgerliga partierna blockerar varandra på de flesta områden. I fundamentala frågor har de helt olika uppfattning. Jag anser att den borgerliga oppositionen i regeringsställning skulle utgöra en allvarlig risk för Sveriges ekonomi. Jag hoppas att man i oppositionen är beredd att ta någon del av ansvaret för hur den ekonomiska politiken skall fortsätta. Min slutsats av denna debatt, liksom av en del tidigare debatter, är ändå att den tredje vägens politik håller och skall fullföljas.

Fru talman! I årets upplaga av finansplanen finns ett mycket kort avsnitt om kreditutvecklingen. Det korta avsnittet andas viss oro för effekterna av den nu i huvudsak genomförda avregleringen av kreditmarknaden. Den socialistiska riksdagsmajoritetens beslut i slutet av förra året att med tre år förlänga den kreditpolitiska lagstiftningen utan att begära en omarbetning kan enligt min uppfattning tolkas som att man håller öppet för en återgång till en tidigare ordning, och det skulle vara djupt olyckligt. En avreglering av kreditpolitiken måste bli bestående. Det är bara naturligt att det blir en viss kreditexpansion, när en i åratal uppdämd efterfrågan släpps loss. Efter en tid, när den uppdämda efterfrågan har tillgodosetts, kommer en anpassning till de nya förhållandena och utvecklingen kommer att normaliseras, i synnerhet som hushållens lånekostnader blir höga med nu gällande realräntenivå och avdragsbegränsningen, som är så påtaglig för många villaägare i vårt land. Strävan bör enligt moderat uppfattning i stället vara att avlägsna återstående rester av kreditregleringen, t.ex. förbudet mot realränteeller indexlån för försäkringsbolag. Nu går man i stället runt lagstiftningen genom försäljning med återköpsavtal som i praktiken fungerar som ett realräntelån. Vi moderater vidhåller också vår tidigare ståndpunkt att banker bör erhålla skälig ränta på kassakravsmedel hos riksbanken. Det kan också övervägas att avskaffa räntetrappan och i stället sätta priset på upplåning i riksbanken från fall till fall. Det ger ett mer marknadsanpassat och flexibelt system än det nuvarande. Den fullt genomförda avregleringen bör sedan bekräftas genom att lagen om kreditpolitiska medel ersätts med en regelrätt beredskapslag för extraordinära situationer. Den nuvarande slentrianmässiga förlängningen av lagen om kreditpolitiska medel är enligt min uppfattning ett otyg. Den omläggning av kreditpolitiken som har skett under det senaste året betyder att diskontot numera saknar reell betydelse för räntebildningen. Diskontot har ändå behållits med motiveringen att hänvisningar till diskontot fortfarande förekommer i äldre lånekontrakt liksom i många civilrättsliga avtal. Riksbanken har under det gångna året också genomfört diskontoändringar för att bekräfta förändringar i räntepolitiken som redan fått genomslag på marknaden. Så länge marknadsräntan föll skapade denna uppläggning inga andra svårigheter än att kommentatorer som trodde att diskontot fortfarande spelade en självständig roll visade otålighet när det inte justerades snabbt nog. Men mot slutet av 1986 vände ränteutvecklingen uppåt. I mitten av januari 1987 låg marknadsräntorna cirka två procentenheter över den nivå där de befann sig vid den senaste diskontosänkningen. Att bekräftelsen med en kontoförändring dröjde visar hur svårt det kan vara att fatta ett betydelselöst men obekvämt beslut, när utvecklingen går åt ett icke önskvärt håll. Nu är, som vi alla vet, marknadsräntorna åter på väg nedåt, och därmed är situationen nu en helt annan än i januari. Den uteblivna diskontoförändringen verkar dock snedvridande på kreditmarknaden genom att en del av bankernas utlåningsräntor och hela räntestrukturen på inlåningskonton är baserade på diskontot. Härtill kommer att på diskontot grundade avtalsföreskrifter under dessa omständigheter leder till att betalningen blir lägre än avsett. Det inträffade understryker hur angeläget det är att bankerna frigör sin räntesättning från diskontot och utvecklar en annan jämförelseränta, som kan användas där en sådan behövs. Vi har dett.ex. i Förenta Staterna — prime rate. Riksbanken skulle därmed i likhet med vad som nyligen har skett i Norge kunna avskaffa diskontot. Däremot, fru talman, är det helt klart att penningmarknaden har utvecklats på ett oroväckande sätt. Denna utveckling måste enligt min uppfattning hållas under kontroll, om kreditpolitiken skall kunna fylla sitt syfte att upprätthålla ett stabilt penningvärde. Om det kreditpolitiska avsnittet i finansplanen är kort, är det valutapolitiska avsnittet helt obefintligt. Detta kontrasterar starkt mot den utförliga behandlingen i den reviderade finansplanen från förra våren, då avsikten att genomföra en betydande avreglering av valutapolitiken tillkännagavs. Sedan dess har visserligen några steg i angiven riktning tagits, men reformviljan förefaller ha avtagit. Detta kan sammanhänga med att valutaflödet vände utåt redan hösten 1986. Det berodde emellertid inte på en negativ bytesbalans. Orsaken var i stället underskott i den privata kapitalbalansen. Bakom den utvecklingen låg bl.a. att den tidigare exporten av svenska aktier efter fördubblingen av omsättningsskatten förbyttes i en återimport och att borttagandet av kravet på utlandsfinansiering av svenska företags direktinvesteringar i andra länder har lett till anpassningsrörelser, där likviditet i Sverige används för att reducera skuldsättningen utomlands. Dessa erfarenheter vittnar, fru talman, om de svårigheter som är förknippade med att företa en partiell avreglering av valutapolitiken. Varje steg i liberaliserande riktning utlöser till en början ett valutaflöde när en uppdämd efterfrågan kan tillgodoses. Därför är det viktigt att man öppnar för strömmar både till och från Sverige. I stället för att i enlighet med det socialdemokratiska programmet långsamt arbeta sig fram till en halvmesyr, bör vi således snabbt genomföra en fullständig avreglering av valutapolitiken. Se på Danmark, där det förekommit en avreglering av valutapolitiken sedan 1983 utan några påtagliga svårigheter! Det går då inte att vidmakthålla förbudet mot svenskars och utlänningars portföljinvesteringar vid gränserna. Särskilt angeläget är det att öppna möjligheter för valutautlänningars köp av svenska kronobligationer. I stället för att med hjälp av ett högt svenskt ränteläge förmå våra företag till en kombination av utlandslån och köp av svenska statspapper finns det anledning att ge utländska placerare möjlighet till direktköp av svenska obligationer. Följden skulle utan tvivel bli att vi kunde hålla en avsevärt lägre räntenivå med positiva effekter på bl.a. den svenska kostnadsoch investeringsutvecklingen. Jämfört med alternativet att staten själv lånar utomlands flyttar det också valutarisken till de utländska placerarna. Den här skisserade motviljan mot ett frisläppande av portföljinvesteringar bottnar i en rädsla för att utländska spekulanter genom att överge den svenska kronan skulle kunna framkalla en valutakris. Men det är en illusion att tro att vi genom att skärma av oss från vissa kapitalrörelser skulle kunna skaffa oss större stabiliseringspolitisk handlingsfrihet. Redan åtagandet att hålla en fast valutakurs, vilket utesluter nya devalveringar, ställer krav på att vi anpassar vår ekonomiska politik — och mera speciellt vår kostnadsutveckling — efter vad som sker i vår omvärld. I själva verket genomför Sverige emellertid sedan snart två år tillbaka en successiv smygdevalvering. Det sammanhänger med konstruktionen av den korg med främmande valutor till vars värde kronan är fixerad. Den amerikanska dollarn har där lagts in med dubbel vikt jämfört med dess andel av vår valutahandel. Om man i stället jämför med handelsvägt valutaindex ser man att dollarkursens fall har medfört att Sverige genomfört en avsevärd devalvering gentemot omvärlden. Den sjunkande dollarkursen och dess genomslag via valutakorgen i form av en successiv smygande devalvering betecknas ofta som lyckosam för landet. Men den verkliga innebörden är att det uppstår ett extra utrymme i särskilt exportföretagen som, i den mån det inte stannar där som ökad vinst, måste leda till ökad löneglidning, vilket driver på den redan alltför snabba svenska kostnadsutvecklingen. För att råda bot på detta problem kan det förefalla ligga närmast till hands att skriva upp kronan mot korgen. Men kravet på fasta spelregler, som är särskilt framträdande inom valutapolitiken, gör att täta växelkursjusteringar bör undvikas. Och med korgens nuvarande konstruktion skulle det krävas regelbundet återkommande revalveringar så länge dollarn faller och devalveringar när dollarn stiger. Till skillnad från finansminister Feldt anser vi moderater att ett betydligt fastare och bättre system att anknyta kronan till erbjuder sig i form av EMS, det europeiska monetära systemet, i vilket flertalet EG-länders valutor ingår. Därmed skulle vi få mycket fasta och tydliga spelregler, som skulle vara positiva för penningmarknaden. En stabiliserande och positiv effekt på vår ekonomi skulle uppstå. Inom EMS skulle också riksbanken kunna påkalla andra centralbankers stöd för att försvara kronans värde när det skulle behövas. Inom Storbritannien och Norge förekommer nu överväganden med sikte på inträde i EMS, vilket ytterligare skulle vidga kretsen av samarbetsländer. När Sverige i slutet av 1970-talet under trycket av våra stora ekonomiska obalanser utträdde ur valutaormen utlovades en förnyad anknytning till ett europeiskt valutasamarbete så snart förutsättningarna för detta åter förelåg. Tiden är nu enligt oss moderater mogen för detta steg.

Fru talman! Jag skall börja mitt inlägg med att fortsätta diskussionen om penningoch valutapolitiken. Det gör jag som företrädare för den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet. Vi vet att växelkurspolitiken har kommit att spela en allt större roll under de senaste sju åtta åren. Devalveringarna 1931 och 1949 var stora och mycket betydelsefulla för den svenska ekonomins utveckling, men de hade karaktären av engångsinslag. De stora valutornas utveckling sedan 1973, då vi fick fria växelkurser, och det sätt på vilket fluktuationerna i valutorna har utvecklats, påverkar hela världsekonomin. Ser vi till vår lilla svenska ekonomi, finner vi att växelkurserna för oss tenderar att bli en av de mest centrala variablerna och en av de viktigaste handlingsparametrar som vi har att hantera. Vår ekonomi är helt integrerad i världsekonomin. Därför påverkar förändringar i växelkurser, inte minst dollarns uppgång och fall, reala faktorer. Hur det går för våra gruvor, våra stålverk och vår bilindustri är på ett avgörande sätt knutet till förändringar i dollarkursen. Men internationella kapitalrörelser är också utomordentligt viktiga, inte minst för vårt inhemska ränteläge. Alla minns att vi i maj och juni 1985 hade ett dramatiskt valutautflöde, som drev upp vår ränta. Också under 1986 och 1987 har nettoflödena varit mycket stora. Under första halvåret 1986 hade vi ett inflöde av valutor som uppgick till hela 14 miljarder kronor. Från juni till oktober i fjol balanserade i stort sett utoch inflöden varandra. Från slutet av oktober fram t.o.m. januari i år skedde ett utflöde på 6,5 miljarder kronor. Det skapade en viss nervositet på marknaden och även en press uppåt på de korta räntorna på penningmarknaden. Man kan se hur valutaflöden och räntor på ett mycket intimt sätt hänger samman. Under februari och mars i år har vi haft ett ungefär lika stort inflöde, dvs. på 5—6 miljarder kronor. Jag tror att man skall vara litet försiktig med att söka förklaringar till vad som orsakar dessa korta flöden. Det är möjligt att utströmningen från november förra året till januari i år berodde på de lättnader att finansiera direktinvesteringar utomlands som det partiella avskaffandet av valutaregleringen medförde. Å andra sidan tenderar förklaringar av det slaget att hamna i ett slags snusförnuft. Den internationella litteraturen på detta område präglas sällan av tvärsäkerhet. De bästa analytikerna uttalar sig ofta med en påfallande försiktighet. Inte minst pekar de på att marknaden långt ifrån alltid är rationell. Fenomen som överanpassning — det som engelsmännen brukar kalla för overshooting— bubblor och liknande tycks vara vanligt. Att ta alltför stor hänsyn till dessa korta kapitalrörelser i vår egen politik vore knappast klokt. Vi får räkna med att inslag av spekulation, drivning av kurser och överdrivna svängningar i växelkurser, som inte kan motiveras av reala ekonomiska faktorer, kommer att tillhöra den moderna värld vi lever i. Vårt bästa försvar är därför att se till att vi har vår egen ekonomi under kontroll. Det bästa botemedlet är helt enkelt att undvika underskott i våra utlandsaffärer. Det har vi också i stort sett lyckats med sedan regeringsskiftet 1982. I fjol hade vi ett överskott i bytesbalansen på 8,5 miljarder, och vi kan också i år förutse ett visst överskott. En politik som ser till att vår egen ekonomi är i balans är det bästa botemedlet mot oförutsedda svängningar i växelkurs och mot kapitalutflöden, som lätt kan drabba en liten, öppen ekonomi som den svenska. Vi har i dag fått höra — och det finns i den moderata partimotionen i anslutning till budgeten — kritik mot den förda växelkurspolitiken. Den kritiken är betydelsefull men samtidigt egendomlig. Både Lars Tobisson och Rune Rydén har här gjort ett stort nummer av vad de kallar smygdevalvering. Vidare vill moderaterna ansluta vårt land till EMS, det europeiska monetära systemet. Talet om smygdevalvering är nonsens. Vi har inte gjort någon förändring av vikterna i den svenska valutakorgen. Att sedan kronans relativa värde förändrats mot några viktiga valutor är en annan sak. Kronan har stigit i värde gentemot dollarn, men samtidigt har den sjunkit i värde gentemot D-mark och yen. Det är inget speciellt för den svenska kronan. Samma sak har hänt med så gott som alla andra mindre länders valutor. Detta är egentligen en utveckling som vi bör välkomna. Internationellt har den förändring av växelkurserna som har ägt rum sedan den 22 september 1985 efter Plaza-överenskommelsen lett till att vi har fått förändringar av pariteter mellan valutor, som svarat mot fundamentala förändringar i köpkrafter och underliggande reala faktorer. Sett ur speciellt svenskt perspektiv har det också varit bra. Det har förbilligat vår import och minskat våra räntekostnader. Samtidigt har vår konkurrenskraft stärkts på mycket viktiga marknader, inte minst på den som är mest central för oss, nämligen den västeuropeiska, just genom att D-markens värde gått upp. Moderaternas förslag om att vi borde tillhöra EMS är helt huvudlöst. Det skulle enbart skapa en stor mängd problem för oss. Vi tillhörde faktiskt den europeiska valutaormen fram till 1977, då vi tvingades lämna det samarbetet. Som bekant hette den ekonomiminister som tvingades bita i det sura äpplet Gösta Bohman. Men det har man tydligen glömt. För moderaterna gäller som vanligt att ord är en sak och handling något helt annat. Centern har också betydande egendomligheter i sitt synsätt och sin motion, då man påstår att den stora devalveringen 1982 inte löste några problem utan skapade nya problem, exempelvis i form av regionala obalanser. Centerns argumentering ställer saker och ting på huvudet. 1982 var den svenska ekonomin i total obalans med stora budgetunderskott och ett betydande underskott i våra utlandsaffärer. Devalveringen var en förutsättning för den expansion och den sanering av vår ekonomi som skett sedan dess. Utan den kombinationen skulle vi ha haft regionala obalanser, som varit långt större än vad de är i dag. Centerns argumentering runt växelkurspolitiken måste därför hänföras till buskteaterns område. Arne Gadd lovade i sitt inlägg att jag skulle kommentera Nils G. Åslings tal om vad som hade hänt i Grängesberg, något som han grät krokodiltårar över. Åsling försökte få det till att just devalveringspolitiken skulle ha orsakat problemen. Men det förhåller sig precis tvärtom. Från 1982 till 1985, delvis till följd av devalveringen och den stigande dollarkursen, gick gruvdivisionen inom SSAB, dvs. gruvorna i Grängesberg och Dannemora, bra. De gav ett överskott på ca 50 milj.kr. Dessutom bidrog de till att ge finansavdelningen en vinst på 40 milj.kr. I Grängesberg handlar det inte om några varv som blöder. Gruvdivisionen gick som sagt med ett överskott åren 1982—1985. Man hade en liten doppning 1986 med en förlust på 20 milj.kr., men enligt alla planer och budgetar som finns kommer det att bli ett överskott både i år och nästa år, bl.a. till följd av den säkring av valutorna som man har gjort och som är fullständigt naturlig för ett företag av den här typen. Nils G. Åsling försöker få det till att det är regeringens politik som har skapat problemen, men det är precis tvärtom. Den tredje vägens politik har gett SSAB i allmänhet och gruvdivisionen i synnerhet en viss draghjälp. Ett annat tema som de borgerliga partierna försöker ta upp gemensamt är talet om valutaregleringen. Regeringen har tillsammans med riksbanken fört en politik som lett till en kraftig avreglering, framför allt av kreditmarknaden. Det har också inletts en viss, mer begränsad avveckling av valutaregleringen. Vad som ännu är reglerat är portföljinvesteringar. De borgerliga vill avskaffa valutaregleringen helt. Låt mig då först stillsamt påstå att de borgerliga ändå hade regeringsansvaret under sex år. Varför gjorde de ingenting då? Då hade de ju möjlighet att genomföra de här storstilade planerna, men då skedde ingenting. Och tur var faktiskt det, för med de obalanser som vi hade då skulle fria kapitalrörelser ha skapat kaos. Det är sant att förutsättningarna för ett avskaffande är betydligt större i dag, men även i dag består riskerna. Som jag redan påpekat är Sverige en liten sparv i den stora internationella tranedansen. Den svenska kronan skulle mycket lätt kunna utsättas för attacker och spekulation, om full frihet för kapitalrörelser förelåge. Rune Rydén nämnde Danmark och England som exempel på att en avreglering skulle ha varit lyckosam. Vad har hänt i Danmark? Danmark har haft jättestora underskott i sin bytesbalans, både 1985 och 1986, som i och för sig har parerats med försäljning av danska statsobligationer, framför allt i Tyskland. Att det är en fullständigt livsfarlig politik inser danskarna också, och de har tvingats till hårda åtstramningar — men för sent. Vad hände i England när man tog bort valutaregleringen 1979? Jo, det ledde till en stark inströmning av valutor som sedan pressade upp pundkursen väldigt kraftigt. Det tycktes kanske på kort sikt vara fint, men på längre sikt var det fullständigt förödande för ekonomin, för det ledde till att stora delar av den engelska industrin blev alldeles konkurrensoduglig. Industrin slogs helt ut i många engelska städer, Birmingham bl.a. Det ledde till att arbetslösheten snabbt drevs upp från en miljon till tre miljoner arbetslösa, och vi vet att regeringen Thatcher aldrig har kunnat ta sig ur de problem som landet hamnat i. Så fria kapitalrörelser, särskilt om de kombineras med en fast växelkurs, vilket tydligen har avsetts, är en mycket farlig väg att slå in på. Den politiken skulle nämligen leda till att jämvikten i bytesbalansen skulle bli det helt övergripande målet för den ekonomiska politiken. Om vi i ett pressat läge skulle få tendenser till underskott i vår bytesbalans och samtidigt en stark, oförutsedd utströmning av valutor, är det lätt att inse vilken typ av åtstramning som skulle kunna bli nödvändig. Den skulle framför allt gå ut över sysselsättningen och skapa en ordentlig arbetslöshet, precis som skedde exempelvis i England. Det är möjligt att moderaterna faktiskt har insett det. Kanske deras förkärlek för att avskaffa valutaregleringen motiveras av deras kärlek till vad de med ett fint ord kallar icke-ackommodation. Kanske är det ett sätt för dem att försöka klavbinda en framtida regering så att sysselsättningen måste offras. Men jag har litet svårt att tro att centern och folkpartiet också skulle vilja föra en sådan politik. Jag tror att hos dem är ivern för valutaregleringens avskaffande snarast ett utslag av brist på realism, kombinerad med fromma förhoppningar. Men låt oss inte glömma bort att vägen till helvetet inte sällan är stenlagd med goda intentioner. De borgerliga partierna liksom vpk har inga realistiska alternativ att komma med. Ser man till deras finanspolitiska förslag, visar det sig också att dessa redan på helårssikt innebär en betydande försvagning av budgeten. Om vi slår upp s. 57 i dagens betänkande från finansutskottet kan vi läsa de kalkyler som finansutskottets kansli har gjort. Det blir försvagning på helår för moderaterna 3,5 miljarder, för centern 3,9 miljarder, för folkpartiet 4,4 miljarder och för vpk en ännu högre siffra. Hur vill man då klara den här saken? Jo, de borgerliga vill försöka klara biffen genom att sälja ut statlig egendom. Det är klart att det går att sälja ut den elektricitet som Vattenfall producerar och de skogar som domänverket äger, men jag tror att de flesta inser att detta är mycket kortsiktig politik. Det är helt enkelt som att sälja matsilvret för att få råd att bjuda på middag. När Anne Wibble tror att avreglering skulle leda till en sänkt ränta, då förutsätter hon egentligen vad hon skall bevisa. Det kan naturligtvis tänkas att det momentant kommer att ske, men på litet längre sikt lägger det den svenska ekonomin öppen för oerhört stora faror, och precis det motsatta kan bli följden.

Socialdemokratin har ändå fört en framgångsrik saneringspolitik, som också uppmärksammats internationellt. Det är möjligt att man kan vifta bort vad som har stått i senaste numret av The Economist, som är en av världens ledande ekonomitidskrifter, men vad som absolut inte går att vifta bort är den stora boken från Brookingsinstitutet. Ett team av ledande amerikanska ekonomer har noggrant gått igenom den svenska ekonomin. De har läst allt som har skrivits av svenska ekonomer av vetenskaplig relevans, och de har gjort egna undersökningar. De slutsatser de kommer fram till är oerhört intressanta och också originella, både när det gäller mikrofrågor som skattesystemet och arbetsmarknadens sätt att fungera och när det gäller den övergripande makropolitiken. Den som försöker vifta bort Brookingsrapporten tror jag tar en litet för stor börda på sig. Jag skulle vilja säga att den personen gör sig egentligen ganska löjlig i ett mer seriöst sammanhang. Den budget som vi diskuterar här i dag kunde kanske göras ännu litet starkare, men den bidrar trots allt till att fortsätta det framgångsrika saneringsoch reformarbete som påbörjades 1982. Jag ber, herr talman, att få tillstyrka utskottets hemställan i alla dess delar.
Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till professorn och riksdagsmannen Bo Södersten. Problemet är att man inte riktigt vet vem av de två personerna som Bo Södersten representerar, riksdagsmannen eller professorn, i ett givet läge. Om man läser Bo Söderstens välkända lärobok i internationell ekonomi, finner man att han där har en annan uppfattning än den han för fram här i dag, när han talar för en regleringsekonomi. Jag tycker att det är mycket intressant att göra den jämförelsen. Jag kan hålla med Bo Södersten när han säger att marknaden är minst av allt rationell. Det gäller den svenska marknaden, och det beror på att den socialdemokratiska regeringen inte låter marknaden fungera på ett rationellt sätt. Man har reglerat den i olika delar. När man har infört en reglering har marknaden störts, och det leder till att man måste ha andra regleringar för att ta reda på hur den resterande biten av marknaden verkligen fungerar. Det ena ger det andra, och man får bara ont värre på det viset. Vi har från moderat håll sagt att vi får dra lärdom av det systemet. Vi menar att man inte kan försvara den nuvarande situationen och den nuvarande valutapolitiken. Det är därför vi säger att det system som valutakorgen nu representerar och som i nuvarande valutaläge innebär en smygdevalvering — som får effekter på den svenska lönebildningen — måste efterträdas av ett system med betydligt fastare och tydligare spelregler. Det finns två vägar, som jag sade i mitt anförande, att lösa det problemet. Den ena är att man konsekvent genomför förändringar genom att ändra på korgen, den andra är att man anknyter kronan till ett fast system, exempelvis EMS. Vi föredrar EMS av flera skäl, bl.a. därför att det representerar ett område där vi har en stor del av vår handel. Bo Södersten sade att den senaste uppskrivningen av D-marken har förbilligat vår import; han menade antagligen tvärtom. Men han sade också, och där tror jag att han har rätt, att den har förbilligat vår export till detta område. Det viktiga är emellertid att marknaden, med en anknytning av kronan till EMS, skulle få mycket entydiga och klara spelregler, och det skulle förhindra de spekulationer som Bo Södersten talade så varmt emot. Det som Bo Södersten har förespråkat är i stället en socialdemokratisk regleringsekonomi. Under årens lopp har vi sett vad den innebär. Vi vill ha en starkare och tydligare finanspolitik än regeringen. En stor del av den spekulation som kom nu i januari månad orsakades antagligen av den mycket svaga finanspolitiken i finansplanen. Med en annan finanspolitik hade den säkert inte inträffat. Bo Södersten pekade också på att Gösta Bohman tvingades lämna EMS-samarbetet.

Herr talman! Det kan tyckas som om det vore något esoteriska ting vi talade om här i dag, men i själva verket är det om saker som är fullständigt avgörande för väldigt många svenskars välfärd. Betänk om det skulle ha varit så som moderaterna vill ha det, att den svenska kronan hade varit knuten till den tyska D-marken, vilket är den faktiska innebörden av att vi skulle vara med i EMS. Vad hade det lett till? Jo, till att vi under de senaste 18 månaderna skulle ha apprecierat, dvs. skrivit upp, kronans värde med 20 96. Det skulle ha fått förödande konsekvenser inte enbart för stora delar av den svenska exportindustrin utan också för stora delar av den hemmamarknadsindustri som arbetar i konkurrens med utländska producenter. Detta skulle ofelbart ha lett till att vi hade fått påfrestningar på vår sysselsättning som vi inte hade kunnat bemästra. Vi skulle ha fått en kraftig ökning av den öppna arbetslösheten som en följd av en sådan politik. Och det är möjligt att det är dit moderaterna vill. Naturligtvis är detta en utmärkt politik, om man vill stycka fackföreningarna och också i och för sig om man vill hålla tillbaka krav på löneökningar, men det är en mycket dyrbar politik för löntagare i allmänhet och för ett folkflertal, för det är de som kommer att få betala. Vi har ingen möjlighet att styra utvecklingen av den tyska marken, lika litet som vi har någon möjlighet att styra utvecklingen av dollarn. Vi har haft en betydande del tur genom att vi har stått utanför den här typen av fast samarbete, och det har varit till stor båtnad för den svenska ekonomin.
Herr talman! Jag håller med Bo Södersten om att det förvisso inte är esoteriska ting som vi diskuterar här, utan utomordentligt viktiga frågor som är av avgörande betydelse för den svenska ekonomiska utvecklingen. Det är beklagligt att vi har så olika uppfattningar om den här frågan, för om det hade funnits större samstämmighet i Sverige om valutakurspolitiken tror jag att förutsättningarna också hade varit bättre för en kraftfull ekonomisk politik i landet. Moderaterna vill, som Bo Södersten helt riktigt sade, knyta kronan till EMS. Det innebär också att vi får en fastare knytning till D-marken. Naturligtvis skulle det under en kort tidsperiod, som Bo Södersten visar, leda till en appreciering av den svenska kronan, men han bör också i ärlighetens namn sträcka ut det över en längre tidsperiod, och då blir bilden helt annorlunda. Vi vet ju att D-marken också har rört sig åt andra hållet under flera års tid. De problem på exportmarknaden som Bo Södersten tar upp hade inte uppstått, om vi hade varit med i EMS, eftersom vi då hade haft de fasta, tydliga spelreglerna, som hade påverkat både lönebildningen och prisutvecklingen i Sverige. Genom att vi inte har det har vi för hög lönebildning och prisbildning i landet i förhållande till våra närmaste konkurrentländer, bl.a. Västtyskland. Det leder till en successiv urholkning av den svenska kronans värde och påverkar successivt också sysselsättningsläget. Man kan faktiskt föra det omvända resonemanget mot Bo Södersten. Det är löntagarna som får betala den socialdemokratiska politiken i slutändan, därför att socialdemokraterna inte för en kraftfull finanspolitik och därför att de har tillåtit den här smygdevalveringen under tiden. Fastare spelregler och en anknytning till EMS hade gjort en annan utveckling möjlig.

Herr talman! Rune Rydén tog upp resonemangen om avregleringar. Det är faktiskt just den socialdemokratiska regeringen och riksbanken som har genomfört en väldigt stark avreglering av kreditmarknaden, men det har inte enbart fört goda saker med sig. Det ledde till att vi fick en våldsam kreditexpansion under fjolåret och också till att vi fick en ökning av den privata konsumtionen som inte enbart var av godo. Men faktum kvarstår, att det trots allt är vi som har genomfört den betydande avreglering som hittills har förekommit. Däremot är vi inte beredda att lägga oss öppna på det sätt som det skulle innebära, om vi tog bort den valutareglering som kvarstår när det gäller de s.k. portföljinvesteringarna. Rune Rydén talar både ekonomiskt och politiskt i väldigt vaga och luftiga termer. Vad skulle ha hänt, om vi hade suttit fast i EMS, om vi hade fått en våldsam uppskrivning — appreciering — av den svenska kronans värde? Vi skulle ha fått alla negativa effekter, utslagningar av stora delar av den svenska industrin. Skulle vi försöka gå i Västtysklands ledband på det här området, skulle vi också tvingas att acceptera en liknande typ av politik och ungefär samma grad av arbetslöshet. I vårt land har vi i dag ca 2,7 90 eller något mindre än 100 000 öppet arbetslösa. Västtyskland har 9—10 96 öppet arbetslösa. Det är liktydigt med att vi skulle få en ökning från 100 000 till ungefär 400 000 arbetslösa. Det är naturligtvis ett pris som är alldeles för högt. Fundamentala ting som dessa försöker moderaterna dölja i sin propaganda. Men vad de trots allt inte kan dölja är att de i detta avsnitt är helt extrema. De är extremisterna i den svenska politiken. Inget annat parti — varken liberaler eller centerpartister — är intresserat av den typ av växelkurspolitik som moderaterna förespråkar. Det visar återigen att moderater å den ena sidan och liberaler och centerpartister å den andra står helt emot varandra på för den ekonomiska politiken helt fundamentala områden. Det finns inga möjligheter till samverkan. Därför saknar det borgerliga alternativet all trovärdighet som ett regeringsalternativ i fråga om en framtida svensk ekonomisk politik.

Herr talman! Alltsedan andra världskrigets slut har målet för den ekonomiska politiken angetts vara full sysselsättning, stabilt penningvärde, hög ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnadsstandarden, regional balans och balans i utrikesbetalningarna. Kds instämmer naturligtvis i dessa målsättningar men anser inte att de är tillräckliga. Många av de metoder som har tillgripits för att uppnå ekonomisk tillväxt och den många gånger ensidiga betoningen av detta har också skapat stora problem. Tillväxten har därigenom fått ett högt mänskligt pris. Under de goda tillväxtåren grundlades många av de växande sociala och mänskliga problem som vi i dag brottas med. 1950 och 1960-talens rörlighet på arbetsmarknaden, som det hette, ledde i praktiken till flyttlasspolitik. Vad som hände var att människor i den ekonomiska tillväxtens namn rycktes upp med rötterna och fick flytta från sin hembygd. Färden gick till storstäderna, där den lönsamma industrin, den utbyggda infrastrukturen och den nära marknaden fanns. Bostadspolitiken medverkade inte till att skapa den sociala gemenskap man fick lämna. Trots stora satsningar från samhällets sida blev många ensamma och isolerade i det nya folkhemmet. Alkoholoch drogproblemen ökade. Den ekonomiska tillväxten får alltså inte isoleras från sina sociala, miljömässiga och resursmässiga följder. Livskvalitetsfrågorna måste prioriteras också i den ekonomiska politiken. Trasiga familjemiljöer, bristande miljöpolitik och drogproblem har stora negativa effekter på samhällsekonomin. Herr talman! Skattedebatten är i full gång, och det är naturligtvis en angelägen debatt. I stället för exercis med procent och siffror borde debatten, anser jag, mycket mer handla om de många verksamheter som ryms inom den offentliga sektorn. Visst kan skattetrycket sänkas. Skattedebatten blir lätt enkelspårig. Man tycks uppställa som ett axiom och utgå ifrån att om skattetrycket skall minskas, då innebär detta att också välfärden minskar. Det är dags att studera hur livsstilen påverkar skattetrycket. Minskar trycket på den offentliga sektorn, kan också det totala skattetrycket minskas. Det är heller inte säkert att människors välfärd ökar bara för att den offentliga sektorn byggs ut i nominella tal. Detta har forskningsassistenten Ritva Gough på Arbetslivscentrum visat i sin häromdagen publicerade undersökning av 1 200 högst ordinära Örebropensionärers förhållanden. Enligt undersökningen går 40 kr. per hundralapp åt till administration av hemtjänsten. Bara 60 kr. når de gamla direkt. Undersökningen tyder på att den som behöver hemvård i dag måste räkna med att få mindre konkret hjälp än vad motsvarande pensionärer fick på 1950-talet, när den offentliga sektorns andel av BNP var avsevärt lägre än den är i dag. Då träffade pensionärerna samma person varje vecka. I dag kan det passera uppåt 50 vårdbiträden under ett år genom den gamles hall, berättar Ritva Gough. Något absolut matematiskt samband mellan den offentliga sektorns procentuella andel av BNP och människors välfärd finns alltså inte. Livskvalitetsas pekterna måste få ökad plats också i den ekonomiska debatten. På några års sikt skulle kraftfulla satsningar på förebyggande åtgärder på familjepolitikens, miljöpolitikens, alkoholpolitikens, skol-, kulturoch hälsovårdens område skapa ett minskat tryck på den offentliga sektorn. Förebyggande åtgärder av denna karaktär innebär inte så stor BNP-tillväxt på kort sikt, men är definitivt starkt tillväxtbefrämjande på längre sikt. Den snabba ekonomiska och industriella tillväxten hade också negativa konsekvenser på den fysiska miljön. Gifterna i vår miljö och skövlingen av naturresurser är resultatet av en politik där tillväxt prioriteras före livskvalitet och hälsa. Därför måste hushållning med naturresurser lyftas fram som ett mål, jämbördigt med de övriga som gäller för den ekonomiska politiken. I kds budgetalternativ börjar vi en omläggning av produktionsbeskattningen där vi minskar löneskatten och ökar energiskatterna. Dessutom föreslår vi kraftfullt ökade anslag till kalkning av försurade vattendrag, bättre resurser till länsstyrelserna för service i miljöfrågor och övervakning av miljön och ökade forskningsresurser för havsområdena. Herr talman! Svensk ekonomi måste snarast komma till rätta med sina strukturella balansproblem för att inte hamna i en ny devalveringssituation och därmed låta de sämst ställda få betala för bristen på en ansvarig ekonomisk politik. Men de kortsiktiga nödvändiga åtgärderna måste kombineras med åtgärder som styr utvecklingen mot ökad valfrihet och livskvalitet för den enskilde medborgaren. Det är positivt att den privata konsumtionen ökar efter många år av reallönesänkningar. I Sverige är emellertid den privata konsumtionen oerhört importbenägen. Det blir i stor utsträckning kapitalvaror, resor och andra importerade varor som efterfrågas då köpkraften stiger. Herr talman! På den tiden när vi alla var något yngre var sparande en dygd. Vi minns alla Spara och Slösa i tidningen Lyckoslanten. I dag tvingas vi konstatera att hushållens sparkvot är negativ, dvs. vi lånar mer än vi lägger undan till sparande. Regeringens redan vidtagna åtgärder — allemanssparandet, höjt sparavdrag m.m. —-är steg i rätt riktning. Men de har inte hjälpt. Det behövs utan tvivel ytterligare sparstimulerande åtgärder. Jag är inte säker på att Lyckoslantens sparpropaganda skulle räcka därvidlag. Det behövs offensiva och generella sparstimulanser. Höjningen av sparavdraget som genomförts från 800 kr. för ensamstående och 1600 kr. för makar till 1600 kr. för var och en är ingen rimlig kompensation för penningvärdesförsämringen den tid som det gamla beloppet gällt. Allemanssparandet är en skattebefriad sparform som konstruerats för att finansiera budgetunderskottet. Nackdelen med denna sparform är ju att sparandet kanaliseras utanför banksektorn, och därigenom snedvrids konkurrensen om spararna. Kds menar att ett sparbelopp på 75 000 kr. skall ha en skattefri avkastning oavsett sparform. Det finns en del som tyder på att pensionärerna och andra ekonomiskt svaga grupper inte alltid mäktat utnyttja allemanssparandets principer att flytta över pengar från det ena kontot till det andra för att komma i åtnjutande av skattebefrielse på sitt sparande. Det vore onekligen bättre att avkastningen på ett kapitalbelopp upp till exempelvis 75 000 kr. gjordes skattefri. konkreta yrkanden om införande av en tudelning, dvs. rätt för makar med barn att dela inkomsten vid beskattningen, sänkta marginalskatter och inflationsskyddade skatteskalor avvisades. Nu har finansministern aviserat en översyn av hela skattesystemet. En sådan översyn är helt nödvändig och måste givetvis få en bred parlamentarisk sammansättning för att de slutsatser man kommer fram till skall få bredaste möjliga majoritet bakom sig. Kds har länge argumenterat för ett skattesystem som uppmuntrar sparande, beskattar konsumtion och behandlar alla inkomster lika. Den progressiva utgiftsskatten har dessa fördelar. Nu har den avvisats av utgiftsskatteutredningen. Men ett nytt skattesystem måste inriktas på att uppnå de positiva effekter som den progressiva utgiftsskatten medför. Dessutom måste företagsbeskattningen vägas in i bilden för att skatteuttaget skall kunna ske på bredast möjliga bas och för att styrmedel skapas som styr utvecklingen mot hushållning med energi och råvaror. Det är nu också hög tid att börja lägga om beskattningen av produktionen. Målet är att minska den höga beskattningen av mänskligt arbete och öka beskattningen av knappa resurser som energi och råvaror. För att minska beskattningen på arbete och stimulera sparande av energi bör den allmänna löneavgiften som arbetsgivarna betalar avvecklas, i ett första steg med 1,0 procentenheter. Detta finansieras främst genom höjda energiskatter. Detta ären inriktning av den ekonomiska politiken som stimulerar hushållning med energi och knappa råvaruresurser, samtidigt som det blir billigare att anlita mänsklig arbetskraft. Det går inte att frikoppla den ekonomiska politiken från miljöoch energipolitiken, utan det krävs en helhetssyn där den ekonomiska politiken underordnas miljöhänsynen. Herr talman! Det är dålig ekonomi att skära ned naturvårdsverkets och länsstyrelsernas möjligheter att fullgöra de uppgifter som riksdagen ålagt dem. För att återknyta till Lyckoslanten; det är inte Spara som är förebild för en sådan huvudlös besparingspolitik, utan det är i själva verket Slösa som stått modell för finansministern. Miljötillsynen måste få alla de resurser som behövs för en effektiv tillsyn och undantas från schablonmässiga besparingsprinciper. Länsstyrelsernas resurser behöver enligt vår uppfattning förstärkas med i genomsnitt tre handläggare per länsstyrelse. Verkligheten visar att det behövs mer resurser för att klara både rådgivning i kalkningsärenden, arbetet med konkreta handlingsprogram mot försurningen samt tillsyn och rådgivning till företag och kommuner för att vända utvecklingen och åstadkomma en bättre miljö. Kds har länge pekat på vikten av att öka sparandet i ekonomi, att satsa på utbildning och forskning, att reformera skattesystemet så att arbete, initiativ och sparande uppmuntras. En sådan politik leder till ekonomisk tillväxt. Herr talman! Vi skall i dag ta ställning till ett antal yrkanden om de kollektiva löntagarfondernas avskaffande. De bör avvecklas snarast möjligt. Det kan ske genom att inga nya medel tillförs fonderna via den del av ATP-avgiften som går till löntagarfonderna fr.o.m. den 1 juli 1987 och att vinstskatten inte heller tas ut under 1987. Därmed befrias näringslivet från en pålaga på ca 3 miljarder kronor under 1987. Fondstyrelserna och personalen bör sägas upp så snart som möjligt — helst innan man hinner fortsätta med sina ideologiskt betingade försök till bestickningar av näringslivets toppar. Det är närmast beklämmande att höra det ansvariga statsrådet — till yttermera visso landetslöneminister— tycka att det är helt naturligt att de redan högt betalade direktörerna får optionsförmåner som för vanliga löntagare måste te sig ofattbart stora. Här bäddar verkligen inte löntagarfondernas verksamhet för en lugn och på ansvar byggd löneutveckling, som ju har ansetts som en av deras främsta syften. Herr talman!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

Herr talman! I det militära finns ett talesätt som säger att där karta och terräng är olika äger terrängen giltighet. Nu har riksbanken och regeringen sedan ett och ett halvt år med framgång avreglerat kreditmarknaden i Sverige och därmed gett ett verkligt exempel på hur effektiviteten på denna marknad stigit genom denna avreglering. Prisoch kartellnämnden — av alla institutioner — har nyss påvisat hur regleringarna starkt minskat effektiviteten inom bostadsområdet, inom livsmedelshandeln och inom transportbranschen. Trots dessa bägge talande bevis på värdet av avregleringar har Bo Södersten i sitt inlägg nyss kritiserat Anne Wibble då hon på folkpartiets vägnar talade för att också valutaregleringen borde tas bort, då den minskar effektiviteten i vårt näringsliv och i vår utrikeshandel. Vi i folkpartiet är visserligen medvetna om att ett avskaffande av valutaregleringen måste ske i etapper och med varsamhet, men att en professor i nationalekonomi väljer att försvara valutaregleringens eviga bestånd är anmärkningsvärt. Herr talman! Det finns även en annan fråga, där Bo Södersten och jag har precis samma målsättning. Vi vill nämligen till varje pris försöka bevara gruvdriften i Grängesberg. Men vi har nalkats detta problem med helt olika metoder: Som den professor i nationalekonomi han är anser han att en huvudmetod att försvara fortsatt gruvdrift i Grängesberg är att diskutera terminssäkringar av dollar. Jag kan inte förneka att jag tycker att det är en ganska anmärkningsvärd attityd. Man kan inte med terminssäkringar försvara en industris långsiktiga existens. Man kan försvara ett gånget resultat under ett eller två år, eller möjligen säga att de kommande två åren skulle vara bättre om man hade terminssäkrat den valuta man säljer sin produkt i, men man kan inte rimligtvis säga att man försvarar gruvans tioåriga existens med hjälp av terminssäkringar — i all synnerhet som terminssäkringar kan slå fel, vilket Stockholms stad nyligen har erfarit. Nej, Bo Södersten, skall vi försvara Grängesberg gemensamt — och det skall vi gärna göra — skall vi gå på effektivitet i gruvbrytningen, på att utveckla biprodukter som ferrit, termisk fosfat och vanadin och på att försöka få ekonomi i tillverkningen. Det går tyvärr inte att använda terminssäkringar i dollar som argument för en långsiktig drift av en viktig industri.

Herr talman! Vad avregleringen av valutamarknaden beträffar har jag lämnat argumenten för att en sådan politik har sina uppenbara faror. Jag skall därför inte uppehålla mig mera vid detta. Däremot skall jag säga någonting mer om gruvdivisionen i Grängesberg för att klargöra det hela, eftersom det är väsentligt att vi förstår vad vi talar om. När jag har talat om terminssäkring, har jag gjort det för att visa för det första att gruvan har varit lönsam sedan 1982, för det andra att gruvan visar fortsatt lönsamhet under 1987 och 1988. Jag har över huvud taget inte sagt någonting mer än det — vad beträffar valutasäkring. Däremot säger jag — och på den punkten tror jag Lars De Geer och jag är eniga — att när vi skall se på den mera långsiktiga utvecklingen måste vi betrakta de utvecklingsmöjligheter som finns. Där har vi de företeelser som Lars De Geer redan har berört, exempelvis framställning av vanadin och framställning av termisk fosfat.

Enligt min bestämda mening är detta det absolut mest lönsamma, både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt. Att ägna sig åt snabbavveckling av gruvan därför att framför allt SSAB:s nya ledning inte tycker att gruvdrift passar in i deras koncept vore däremot mycket oförståndigt. Jag tror nog att Lars De Geer och jag inte är direkt oense på den punkten. Jag hälsar Lars De Geer välkommen till Kopparbergs län för att arbeta med de här tingen gemensamt med oss.